Herr talman! Sven Gunnar Persson har ställt fem frågor om EU:s reform av sockerregleringen. Den första frågan gäller på vilket sätt hänsyn har tagits till konsekvenserna för svenska betodlare och de fattigaste ländernas sockerrörsodlare när regeringen drivit på för en mer omfattande reformering av marknadsordningen för socker än vad som ligger för handen. Den andra frågan är vilka åtgärder som kommer att vidtas för att motverka de negativa konsekvenserna för svensk sockerbetsodling som blir konsekvensen av reformeringen av EU:s sockerpolitik. Den tredje frågan gäller vilka åtgärder som kommer att vidtas för att skydda de fattiga MUL och AVS-ländernas möjligheter att exportera socker till EU. Den fjärde frågan är på vilket sätt de ekonomiska konsekvenserna av den linje Sverige driver i förhandlingarna kring reformen av sockersektorn för producenterna i MUL, AVS och Sverige, respektive de stora konsumenterna i form av bland annat den internationella läsk och godisindustrin, kommer att redovisas. Den femte frågan är vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkra en alternativ användning av sockerbetor för etanolproduktion. Sedan lång tid pågår inom EU ett aktivt arbete för att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta ligger i linje med riksdagens beslut att Sverige ska verka för att den gemensamma jordbrukspolitiken ska reformeras. Ofta har kritiken varit att reformerna kommit för sent och är alltför blygsamma. Denna kritik är synnerligen berättigad vad gäller sockerregleringen. Sockersektorn är i dag en av de få oreformerade jordbrukssektorerna. Priset inom EU på socker ligger två till tre gånger över världsmarknadspriset. Samtidigt är produktionen reglerad i nationella och individuella produktionskvoter. Den relativt mycket goda lönsamheten har i stor utsträckning kapitaliserats i kvotvärden som på sikt hotar lantbrukets långsiktiga konkurrenskraft. Regleringen har även lett till en oligopolmarknad, som ytterligare varit till skada för konsumenterna utöver det höga reglerade priset. Regleringen har dessutom varit till stor skada för tredjeländer, och min uppfattning är klar; inte minst för u-länderna är en reform nödvändig. Även yttre påtryckningar från WTO gör att en reform är nödvändig. Inom kort kommer ett panelutslag som förväntas klarlägga att EU:s sockerreglering är oförenlig med WTO-reglerna. Jag vill understryka att Sverige inte driver på en mer omfattande reformering utan Sveriges linje i förhandlingarna är i huvudsak i linje med det reformalternativ som kommissionen presenterat och jämfört med till exempel Danmark tycker Sverige att det behövs en längre anpassningsperiod för sockersektorn. Sverige har verkat för att reformen ska vara balanserad för såväl producenter i olika delar av världen som för konsumenter och skattebetalare. Regeringen har även fått stöd för denna handlingslinje i riksdagens EU-nämnd. Betodlingen i Sverige är en av de mest lönsamma grödorna och var så redan innan EU-medlemskapet då priset steg med 40 %. Den kompensation som föreslås komma att utgå är generös med tanke på detta. Svensk betodling bedöms av både kommissionen och i svenska analyser kunna fortleva, dock något reducerad. Vad gäller frågan om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att skydda de fattiga MUL och AVS-ländernas möjligheter att exportera socker till EU vill jag upprepa behovet av en reform. Det är oundvikligt att den resulterar i att vissa länder blir tvungna att överväga om det är klokt att fortsätta med sockerproduktion eller gå över till andra alternativ. Den handlingsplan som kommissionen lagt fram innebär att varje land analyseras individuellt för att hitta stöd under en övergångsperiod som passar det enskilda landet. Frågan om åtgärder för att använda sockerbetor för etanolproduktion ingår i regeringens prioriterade satsningar på förnyelsebara energislag. Ett utredningsarbete pågår för närvarande inom jordbruksdepartementet.

Fru talman! Jag har svårt att acceptera ministerns ord om att vi skulle måla upp en skräckbild. Jag tycker att vi däremot målar upp en allvarlig bild. Vi vet hur situationen är för betodlarna. Sockerbetsodlingen är en viktig ekonomisk motor i det skånska lantbruket, och vi vet att en minskad odling skulle slå hårt också mot andra näringar. Vi kan också förmoda att det blir en utslagning av odlare som har mindre skörd än genomsnittet och odlare med långa transporter. Vi har redan betonat betodlingens positiva inverkan på miljön. Jag vill också erinra om de möjligheter som skapas för många av jordbrukslandskapets fågelarter och att betgrödan är en viktig skyddsgröda för fältfågel och fältvilt. Ja, betodlingen bidrar aktivt till ett rikt och diversifierat djurliv. Jag noterar att ministern inte kan ange några realistiska alternativ till sockerbetan i växelbruket. Men vi får ändå hoppas att denna debatt kommer att leda fram till att Sveriges sockerbetsodlare återigen kan känna hopp inför framtiden och att regeringen nu kraftfullt kommer att slå vakt om sockerbetsodlingen som ett viktigt medel för tillväxt och välfärd och för att vi ska kunna bevara de öppna landskap som vi så väl behöver.

Fru talman! Jag raljerade inte över biståndet. Jag är en stark förespråkare av bistånd. Men jag kritiserade att ministern med öppna ögon vill ha en lösning som går från beroende av produktion och betalt för verksamhet till bistånd och goda gåvor. Ministern kritiserar mig för att vara kortsiktig i min syn på detta. Det kortsiktiga är ju att snabbt genomföra en reform. Ministern ville gå snabbare fram än kommissionen när det gäller att avskaffa kvoterna enligt dokument från juni 2004. Det är kortsiktigt att snabbt dra undan möjligheterna från dem som nu producerar socker när det finns mer långsiktigt hållbara sätt att genomföra en sådan här reform på, som ju vi, producenterna, industrin och politikerna, är ense om behöver göras. Det går att nå målen genom att ha en balanserad, omfördelad kvothistoria med MUL och AVS-länderna. Det handlar om att ha en långsammare prissänkningstakt för att man ska kunna anpassa sig och att ha en kompensation på gårdsnivå till sockerbetsodlarna i Sverige - blir det på gårdsnivå, ministern? Det handlar också om att satsa på forskning och utveckling av alternativ användning för energiändamål, för stärkelse och fiberändamål och när det gäller trafiksäkerheten. Jag vill vädja till ministern att i det fortsatta arbetet nere i ministerrådet lyssna på och följa råden från de fattigaste länderna, från Lutherhjälpen, från Europaparlamentet, från de svenska betodlarna och från Lars-Ivar Ericson och mig.
Fru talman! Jag måste tydligen än en gång upprepa att det inte handlar om ett bistånd som inte skulle innebära att de här länderna får hjälp till självhjälp. När vi från svensk sida talar om att vi inte tycker att det är en bra lösning att låsa in de här länderna i en sockerproduktion utan att det är bättre att ge de länder som inte kan få en lönsam sockerproduktion möjlighet att satsa på andra grödor innebär det inte att vi ger pengar som någon allmosa, som Sven Gunnar Persson säger. Det handlar om att hjälpa till att bygga upp verksamheten. Sverige går inte snabbare fram. Vi har ju lagt på ett år extra i förhållande till kommissionens förslag. Det måste vara en missuppfattning att Sverige går snabbare fram. Jag ska allra sist bara säga något ytterligare. Jag har inte tidigare kommenterat detta med forskning, utveckling och satsning på förnyelsebar energi. Det här tycker vi från regeringens sida är ett mycket angeläget område. Vi har ett utredningsarbete som just nu pågår. Det har framför allt varit andra grödor som har stått i fokus tidigare beroende på att det har varit svårt att få en lönsam produktion utifrån sockerbetorna. Det kan säkert ändra sig i takt med att jordbrukspolitiken inom EU också ändrar sig. Det är något som regeringen har med i sitt fortsatta utredningsarbete.